Herr talman! Egentligen borde jag begära återremiss på ett motionsyrkande som gäller biodlingen. Det gäller förslaget om ett tillkännagivande enligt motion Jo272 att lokaler med utrotningshotade växter bör besättas med bin med hjälp av befintliga naturvårdsanslag. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen endast med motiveringen att en annan motion om biodling är en upprepning av en motion som avslogs för ett år sedan. Om man tittar i fjolårets betänkande blir man inte mycket klokare. Där avstyrks ett par motioner som begär utredning i denna fråga. Herr talman! Jag vet att jordbruksutskottet är överbelastat, men så här får det inte gå till. Jag skall emellertid inte vara besvärlig utan nöjer mig med att yrka bifall till reservation 7 och hoppas att det går med detta som det ser ut att göra med t.ex. ett motionsförslag om flyktingförläggningar som nyligen avstyrktes i försvarsbetänkandet. Häromdagen fick jag höra att statens utredare är i full gång med planer på att göra I 17 till flyktingförläggning. Så vi skall inte ge upp i motionerandet, allra minst när det gäller väsentliga naturvårdsfrågor. Biodling är ett naturvårdsintresse och ett samhällsintresse. Det är inte bara fråga om att producera honung. Det är först och främst en fråga om pollineringsservice. Det gäller inte heller bara att öka skördarna av klöverfrö, raps, rybs, äpplen, blåbär och hjortron. Det gäller också att av 120 av de växtarter som är utrotningshotade är 106 beroende av insekter för sin pollination. Bina är överlägsna som pollinatörer på grund av att de är arttrogna. De blandar inte äpplen och päron. I dag finns det ungefär 120 000 bisamhällen i Sverige. Enligt beräkningar vid lantbruksuniversitetet skulle vi behöva ungefär 300 000, alltså mer än dubbelt så många för en fullgod pollinering. De samhällena skall då inte bara stå vid rapsfält och fruktodlingar, utan de skall vara utspridda över landet. Det är den småskaliga biodlingen som är det intressanta ur naturvårdens och samhällets synpunkt. Genom skattereformen missgynnas just denna biodling. Många småodlare slutar när de skall hålla på och trassla med bokföring för att deklarera en inkomst på några tusenlappar. Det bästa hade naturligtvis varit om riksdagen tagit miljöpartiförslaget om deklarations och skattefri inkomst på maximum 10 000 kr. för icke yrkesmässig verksamhet. Då hade man inte behövt bli skattefuskare för att man håller några bin, musicerar på några 50-årskalas eller säljer någon tavla ibland. Nu blev det inte så. Då måste man ju försöka på annat sätt -- för naturen skall vi vårda. Därför bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna att naturskyddsområden skall besättas med bin med hjälp av naturvårdsanslag. Vidare måste vi be regeringen ta fram förslag om ekonomiskt stöd till den småskaliga biodlingen. Ibland framställs det som att det skulle vara att missgynna yrkesbiodlingen. Men det är inte sant. Svensk honung är en bristvara. Marknaden för yrkesbiodlingen förbättras inte av att hobbybiodlingen försvinner. Däremot ökar importen. Herr talman! Vi försämrar med det nu införda systemet pollineringen och därmed naturvård och hemträdgårdsodling. Det är för galet om skattepolitiska principer skall få oss att sila bin men svälja kameler.

Herr talman! Jag har tillsammans med Bo Syftet med gränsskydd av potatisstärkelse är att skydda den inhemska fabrikspotatisodlingen. Detta gränsskydd har legat fast sedan den 1 juli 1 juli 1988. Den svenska odlaren har således haft oförändrat pris för såld fabrikspotatis under sex år, medan produktionskostnaden under nämnda tid ökat med nästan 25 %. Vid tillverkning av potatisstärkelse utgör råvarudelen, fabrikspotatis, 85 %. Den höga råvarudelen ger därför vid förändringar av gränsskyddet direkt genomslag på priset för levererad fabrikspotatis. Regeringens förslag om en sänkning av gränsskyddet kommer redan i år att få negativa effekter för odlarna, eftersom priset sjunker med sex öre per kilo potatis, vilket motsvarar ungefär I detta sammanhang måste uppmärksammas att fabrikspotatisodlingen är belastad med produktionsskatter på tillsammans ungefär 1 350 drabbas inte av motsvarande skattekostnader. Konkurrenssnedvridningen är uppenbar. Ett medlemskap i EG ställer stora krav på en ökad konkurrensförmåga. Av det skälet måste kraftfulla investeringar göras inom forskning, utveckling och processutveckling. För att kunna möta en tuff framtid är det helt felaktigt att ensidigt från svensk sida sänka gränsskyddet och på så sätt försämra lönsamheten. Fabrikspotatisodlingen i vårt land drivs med sikte på ett medlemskap i EG. Regeringens förslag leder emellertid till negativa effekter avseende fabrikspotatisodlingen. Det kommer därmed att få stora negativa effekter i de regioner som vi motionärer representerar. Herr talman! Med hänsyn till att vi har ont om tid i kammaren avstår jag från att yrka bifall till vår motion.
Herr talman! Det har varit en lång och intressant debatt. I ett långt inlägg sade Annika Åhnberg att jordbruket var en framtidsnäring. Det kan jag gärna hålla med om, om det vore så att den finge vara det. Det är faktiskt på det sättet att man håller på att avveckla jordbruket i snabb takt. Det är därför mycket svårt att se jordbruket som en framtidsnäring. De svenska bönderna har varit av ett segt virke, och det är de fortfarande. De är utomordentligt lojala mot politiska beslut. De har genomfört rationaliseringar och effektiviseringar på de flesta verksamhetsområden på ett helt fantastiskt sätt. Att arbeta med det levande är ett fantastiskt fint men mycket slitsamt arbete. Det vet jag själv, eftersom jag arbetat med detta. Att arbeta som bonde är att arbeta med historien och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt historia. Bönderna arbetar med delar av vårt kulturarv, och de ser till att de får mat på våra bord. De enorma förändringar som genomförts i jordbruket har varit på gott och ont. De har varit på gott därför att en massa gammalt slit har kunnat tas bort med hjälp av bl.a. mekanisering. De har varit på ont därför att jordbrukarna under långa tider av ekonomiska skäl har tvingats att kemikalisera jordbruket på ett sätt som har lett till stora störningar i bl.a. våra vattendrag. Tvånget till denna förändring har styrts via politiken, forskningen och rådgivningen. Vi är i dag varse dessa faror, och merparten av Sveriges bönder vill egentligen inte hålla på med stora mängder handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Förra årets jordbruksuppgörelse blev faktiskt inledningen till en långsiktig katastrof för svensk odling och för svenskt kulturlandskap. Vi kommer tyvärr att få se en storskalig nedläggning av odlingsmark i våra äldsta kulturbygder. Vi har sett uppgifter från olika håll i landet på att mellan 30 och 50 % av odlingsmarken kommer att försvinna och tas ur produktion. Vi kommer att få en stark koncentration av odlingen till de stora slättområdena och en mycket stor användning av kemiska bekämpningsmedel och annat som vi faktiskt trodde att vi hade kommit bort ifrån. Vi får en utarmning av landskapet samt av floran och faunan dels på grund av igenskogning, dels genom ökningen av det storskaliga jordbruket med alla dess gifter. Det är inget tvivel om att floran och faunan och kulturlandskapet kommer att ta stryk. Men det gjordes också utfästelser när riksdagen fattade det jordbrukspolitiska beslutet. Det var att vi inte ensidigt skulle sänka gränsskyddet. Nu har vi fått en proposition och ett betänkande, där just det föreslås som inte skulle ske. Det som var sanning 1990 verkar vara ett dåligt skämt 1991. I andra sammanhang säger man ofta att det är viktigt med långsiktiga beslut, så att man vet vad man har att rätta sig efter. Så är uppenbarligen inte fallet när det gäller svenskt jordbruk. Undra på att man är besviken och känner sig lurad ute i bygderna och att man inte förstår vad som händer i Stockholms centrala delar. Vi måste ändå inse att det finns skillnader i odlingsbetingelserna mellan Sverige och stora delar av EG och världen i övrigt. Vi kan inte ta ut skördar i den omfattning som de kan göra, på grund av våra vegetationsperioder och våra temperaturförhållanden. Det är bara att inse det. Om vi vill ha ett fungerande jordbruk i Sverige, måste vi se till att det kan klara sig. Vi kommer att få se stora problem, bl.a. på Gotland, där jag bor. Mjölkkobesättningar säljs ut och de yngre finner det inte lönsamt att fortsätta med sitt otacksamma slit. Då känns det litet märkligt att läsa reservation 1, i vilken vänsterpartiet säger att det nu behövs en särskild utredning för att klarlägga vilka konsekvenser den nya livsmedelspolitiken får för det gotländska lantbruket. Det är vackert så, att man i efterhand skall konstatera vad man har ställt till med genom sina dumheter i politiken. Det hade varit mycket klämmigare om man hade gjort den här utredningen innan man fattat dessa beslut, så att inte dessa drastiska förändringar sker i lantbruket. Jag tycker att det är en utomordentligt egendomlig reservation, där man på något sätt vill ta tillbaka det man faktiskt har satt i gång. Det är svårt att förstå de destruktiva krafter som vill förvandla Sverige till ett ännu större skogsland, med ännu fattigare fauna och flora. Runt om i världen svälter människor. Dagens påtvingade odlingssystem bidrar till att förstöra våra livsbetingelser. Nu vill riksdagen göra det ännu värre genom att driva processen ännu snabbare. Mat är faktiskt inte bara något som har med pris att göra. Den har att göra med kvalitet, smak, doft, det sätt som maten har odlats på och det sätt som djuren har fått leva på innan vi slaktar dem. Jordbruksministern pratar om matkvalitet och berör bara sådana ämnen som hormoner. Han struntar uppenbarligen i de förhållanden som djur lever i på kontinenten och som vi har tagit avstånd från i Sverige. Det är klart att det blir fruktansvärt svårt för svenska bönder att konkurrera på lika villkor. Principen om konkurrens på lika villkor trodde jag faktiskt var någonting som vi eftersträvade. Därför är det fruktansvärt svårt för svenska bönder att klara sig i framtiden, om vi inte ser till att hjälpa dem med någon form av skydd. Vi bör visa uppskattning genom att vidta åtgärder för att få bättre odlingsförhållanden och bättre förhållanden för djuren. Skall man sänka priset på maten tycker jag faktiskt att man skall börja med momsen. Det är på gång. Sedan måste man ta sig an konkurrensförhållandena vad gäller matdistributionen och förädlingsindustrin, där konkurrensen är praktiskt taget obefintlig, vilket naturligtvis leder till höga och stigande priser. Jag tycker inte att man skall slå ut hela den svenska odlingen, när man har betydligt bättre metoder att komma till rätta med prisfrågorna på. Jag yrkar bifall till reservationerna 8, 18, 20 och 22.
Herr talman! Carl Frick gör sig litet lustig över att vänsterpartiet tycker att det behövs en mer nogrann uppföljning av den nya livsmedelspolitiken. Tror man att politik är så enkelt att man i förväg kan förutse exakt alla konsekvenser av det man beslutar i riksdagen, är det naturligtvis onödigt att följa upp sina beslut. Men nu är det en gång för alla inte så enkelt med politik i allmänhet. I synnerhet är det inte så enkelt när ett politiskt beslut, som förra årets livsmedelspolitiska beslut, är resultatet av ganska mycket diskuterande mellan en lång rad olika aktörer och slutsumman blir en kompromiss. Jag har tidigare i debatten redogjort för att vi inte var helt nöjda med den utformning som den nya livsmedelspolitiken fick. Vi befarade att den skulle få en balans som i likhet med den gamla jordbrukspolitiken gynnade de mer storskaliga jordbruken i den södra delen av landet och spannmålsproduktionen i förhållande till mjölkproduktionen. Vi befarade att den nya livsmedelspolitiken i sin slutgiltiga utformning skulle få sådana nackdelar också. Eftersom vi tycker att det är allra viktigast för samhällets del att värna jordbruket i skogs och mellanbyggd, där de har störst betydelse för infrastruktur, för landskapsvård och för samhället i övrigt, vill vi att man mycket noga följer det nya kompromissbeslutet och att man är beredd att vidta korrigerande åtgärder om utvecklingen går åt fel håll. Konstigare än så tycker jag inte att det behöver vara att vi begär en uppföljande analys.

Herr talman! Det är självklart att uppföljningen skall göras i hela landet. Jag har ingen annan mening än Carl Frick i det avseendet. Jordbruket i mellanbygden kommer inte heller att läggas ned i den omfattning som Carl Frick nu förutspår. Men att ständigt upprepa detta är faktiskt något som utgör ett stort hot mot jordbruket i just dessa delar av landet. Med den gamla jordbrukspolitiken hade vi, vilket Carl Frick säkert vet, precis den här processen. Vi förmådde inte hävda jordbruket i de här delarna av landet. Det är inte en effekt av den nya jordbrukspolitiken. Den nya jordbrukspolitiken innehåller, enligt min mening, bättre redskap för att värna jordbruket i skogs och mellanbygd än vad den gamla gjorde. Trots det finns det risker för att utvecklingen inte går i rätt riktning. Det är därför man behöver en sådan här uppföljning. Miljöpartiets jordbrukspolitik kunde man kanske kortfattat kalla att vilja men inte kunna. Miljöpartiet tycks tro att det räcker med att säga att man vill väldigt många saker som gäller jordbruket och då kommer det också att bli så. Men tyvärr är politik inte bara att vilja. Det handlar också om att kunna. Det handlar om att forma de redskap som leder dit man vill. Det är inte säkert att miljöpartiets oerhört hårda detaljstyrning av vad varje enskild bonde skall göra och hur han skall bruka sin lilla plätt i kombination med kraftigt höjda avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel är den jordbrukspolitik som leder till ett bevarande, livskraftigt och alternativt odlat jordbruk i vårt svenska land. Jag befarar att det, om miljöpartiets jordbrukspolitik finge vara den rådande, skulle vara mycket stor risk för att vi skulle drabbas av ännu mer drastiska nedskärningar av den svenska livsmedelsproduktionen än de vi hittills har sett.
Herr talman! Miljöpartiet har inte föreskrivit i detalj hur man skall odla varje liten markplätt i detta land. Det vore fullständigt förmätet att göra så. Det finns experter på det, det är de svenska bönderna. Det man möjligen kan göra, och som jag tycker är riktigt att göra, är att dra upp de allmänna riktlinjerna och hjälpa fram en utveckling som innebär att man hushållar med resurser, inte förgiftar mark och vatten, så att vi får giftrester i vår mat, samt ser till att vi får ett långsiktigt fungerande jordbruk. Jag förstår att Annika Åhnberg måste vara besviken på den politik som hon har medverkat till. Det är därför hon ofta blir litet aggressiv i denna debatt. Men det är hennes sak. Jag hade verkligen hoppats att vänsterpartiet skulle ha haft en annan hållning i den här frågan.

Herr talman! Det rör sig här om en viktig fråga. Den inbjuder till en nästan lika monomental debatt som den vi hade i samband med föregående ärende. Jag skall emellertid försöka begränsa min egen uppskattning av min persons betydelse. I stället skall jag hålla mig till viktiga frågor. Först konstaterar jag att vi i denna debatt har att utgå från två propositioner, nämligen regeringens näringspolitiska proposition och regeringens proposition som handlar om en begränsning av konkurrens inom livsmedelssektorn. Därtill kommer ett antal motioner. Bägge propositionerna är värda uppmärksamhet. Den näringspolitiska propositionen är värd uppmärksamhet av det skälet att däri läggs fast med en överraskande tydlighet att regeringen står bakom en aktiv konkurrenspolitik. Man förutskickar en ny konkurrenslagstiftning och längre gående konkurrensregleringar. Detta är mycket postiv. Inga-Britt Johansson är en av mina favoriter vad gäller motdebattörer alltsedan den tid då vi båda sysslade med konsumentpolitik. Nu har hon fått en god konkurrenspolitik. Konkurrens är till för konsumenterna, och det är något som Inga-Britt Johansson verkligen borde ta till sig och lära sig av sin regering. Konkurrens är alltså till för konsumenterna. Det tråkiga är att regeringen och Inga-Britt Johanssons parti avslöjar sig i detta betänkande. Det enda man förmår påvisa är nämligen att ytterligare 5 miljoner anvisas till NO och SPK. I stället kunde man väl blicka ut över fältet för att se var det går att avreglera och var det går att befria marknadskrafterna, så att dessa får gynna konsumenterna, Inga-Britt Johansson! Konsumenterna behöver marknadskrafterna, en fri konkurrens och en fri prisbildning. Det är den bästa konsumentreglering som vi kan tänka oss. Men det enda som socialdemokraterna orkar med är alltså att anvisa ytterligare 5 miljoner till NO och SPK. I stället borde, som sagt, hela den den här sektorn avregleras. Herr talman! Jag vill peka på reservation 1, som är den enda reservation i detta betänkande som jag yrkar bifall till. I all hast vill jag bara säga att vi i de borgerliga partierna i reservation 1 påvisar en mängd sektorer inom det ekonomiska området där konkurrensen inte är fri. Vi understryker hur utomordentligt centralt det är för tillväxt, för inflationskontroll, för prisbildningen med tanke på konsumenten och för konsumentens insyn i verksamheten att vi får en fri konkurrensetablering. Det handlar då om förvärvsregler, om vård och omsorg samt om en mängd områden där vi visar hur stor betydelse den fria konkurrensen har för den enskilda människan. Sedan vill jag med några ord beröra de livsmedelspolitiska frågorna. Jag vill gärna tillbakavisa varje antydan från handelsministern, från Åke Selberg och från andra debattörer om att vi moderater inte skulle stå bakom en äkta fri konkurrens. Vi kan aldrig acceptera en subventionering av exportsamverkan via skattemedel, vilket ju är vad som den här lagstiftningen syftar till. Vi politiker måste komma ihåg en sak: Politiken och resultatet av denna måste vara förutsebara för den enskilde medborgaren och för företagarna i vårt land. 1990 fattade riksdagen ett livsmedelspolitiskt beslut som fick långtgående betydelse för många människor, ja, för en hel näring och för kulturmiljön. Det var viktigt att ge den här aktuella sektorn av vårt samhällsliv ett planeringsutrymme. Det måste vara möjligt att förutse konsekvenserna av vårt beslut. Det går inte att efteråt manipulera med populistiska småregleringar. Men det är precis vad socialdemokraterna gör -- ett agerande som grundar sig på deras ångest för att förlora ett val. Jag kan peka på fem omständigheter som gör att vi går emot den här lagstiftningen, och då får man inte glömma vår grundläggande tro på den fria konkurrensen. Den här lagstiftningen brister nämligen i fråga om generalitet. Vidare är det en sektorsbetonad lagstiftning. Den här lagstiftningen går emot 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Den går emot och tar inte till sig de internationella rörelser som pågår inom hela denna sektor. EGs jordbrukspolitik är ju under förändring, likaså GATT-förhandlingarna och EES-avtalet. Men lika fullt rusar den socialdemokratiska regeringen i väg och företar något som skall verka kraftfullt och handlingskraftigt. Men i stället strider det hela mot behovet av att avvakta. Det allra viktigaste för vår del har varit behovet av att låta denna näring, som skall ställas om under fem år, få tillfälle att bygga upp egna strukturer. För den exportsamverkan som denna näring behöver är det nödvändigt att bygga upp starka exportföretag. Det har också sagts i och med det livsmedelspolitiska beslutet, och det har vi moderater ställt oss bakom. Även om det går på tvär med vår näringspolitiska grundsyn måste vi tillåta denna uppbyggnad av resurser, och denna lagstiftning går på tvärs med behovet av resurser i fråga om exporten av livsmedel. Dessutom innehåller lagstiftningen tekniska brister som är uppseendeväckande och beklagliga. Det har därför varit nödvändigt för oss att, även om vi har gjort det under plåga, gå mot den här lagstiftningen. Den strider nämligen mot vår grundsyn beträffande en fri handel. Det var alltså nödvändigt att gå emot, eftersom det har varit viktigt att se till att förutsebarheten beträffande 1990 års livsmedelspolitiska beslut kan bestå.

Herr talman! Per-Ola Eriksson säger att folkpartiet agerar skyddsängel åt socialdemokraterna. Han syftade då på de uppgörelser som har skett om skattereformen och en del annat. Ja, det kan förvisso vara påfrestande att göra upp med socialdemokraterna, det förnekar jag inte. Men det gäller att hålla sig till vad som är sakligt riktigt och inte till vad som är taktiskt riktigt. Om vi skall tala om uppgörelser med socialdemokraterna tror jag inte att Per-Ola Eriksson har så förfärligt mycket att yvas över. Dessa frågor som gäller bl.a. PBL finns det, såvitt jag minns, en uppgörelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Och nu står ni också inför möjligheten att på nytt göra upp med socialdemokraterna i en annan fråga som rör detta betänkande, nämligen en sänkning av matmomsen. Per-Ola Eriksson talar också om det tillfälliga överskottet, säsongsvariationer, och undrar om vi minns vad vi sade för ett år sedan. Jo, det minns vi visst. Och i det ingår faktiskt att jordbrukspolitiken, livsmedelsproduktionen, också nu skulle få leva under ungefär samma regler som annan företagsamhet. När det gäller säsongsöverskotten skriver utskottet i betänkandet: Enligt utskottets mening är det viktigt att utvecklingen och hanteringen av de säsongsmässiga överskotten av kött följs noga under övergångsperioden. Det torde i första hand vara en uppgift för jordbruksverket att göra en sådan utvärdering. Det finns också anledning att följa i vilken utsträckning avsatta medel används för att jämna ut säsongsvariationer. Om det vid utvärderingen skulle framkomma att förekomsten av tillfälliga överskott av kött på den svenska marknaden innebär allvarliga problem för prisbildningen, bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder. Jag tror att den som är bäst skickad att bevaka dessa frågor borde vara jordbruksverket. Eriksson när det gäller hans syn på konkurrens mellan företag i övrigt. Jag vill peka på hur illa den faktiskt stämmer med den uppfattning som Per-Ola Eriksson har när det gäller konkurrensskyddet på livsmedelssidan. I reservation 1, som jag yrkade bifall till och som moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och centerpartiet står bakom, står det så här: ''Endast om marknadsekonomin fungerar väl, dvs. utan att företagen skyddas genom t.ex. protektionism, regleringar och kartellsamarbete, kan företagen bli verkligt stabila och starka och därmed konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.'' Detta står Per-Ola Eriksson bakom, såvitt jag förstår. Det borde väl gälla livsmedelspolitiken också? Jag kan inte förstå hur man kan ha en sektor undantagen och ha en särskild reglering och en särskild lag för den sektorn. Den konkurrenslag som blir särskild nu är temporär och skall övergå i den generella så snart som denna kommer till. Jag vill även läsa vad som står på s. 46 i motionshäftet, där centerpartiet i en motion av Agne Hansson talar om byggbranschen: ''Byggbranschen domineras i dag av några få stora koncerner som ofta själva äger andra företag i produktionskedjan.'' Det måste vara stora likheter med jordbruks och livsmedelsproduktionen -- ''Det kan ge rationaliseringsvinster men hämmar också konkurrensen. Det är nödvändigt att aktivt förhindra sammanslagningar och uppkomst av produktionskedjor och samarbete i konsortier mellan de stora svenska byggföretagen. Mångfald och konkurrens skall stimuleras.'' Det är alltså en centerpartimotion som jag citerar ur. Jag håller helt med om detta. Det är fakta. Men det måste gälla hela det näringspolitiska området. Man kan inte ha undantag för en viss yrkeskår. I en partimotion från centerpartiet står det: ''För att bibehålla en sund konkurrens inom näringslivet och hindra att olika företag som redan har en avgörande dominans inom en bransch eller en region får en så stark ställning att det innebär risk för monopol och stark ägarkoncentration bör en fusionskontroll införas i Sverige.'' Varför gäller detta inte livsmedelspolitiken?

Herr talman! Jag beklagar att folkpartiet var skyddsängel åt socialdemokraterna i denna fråga. Det var möjligt att skjuta på ärendet till hösten. Det fanns stöd från moderaterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och centern för en sådan linje. Då hade vi haft konkurrenskommitténs slutbetänkande. Då kunde vi ha infört en samlad lagstiftning för hela detta område. Nu tvingas jordbruket utsätta sig dels för beslutet i fjol, dels för ett nytt beslut. Såsom en följd av EES-avtalet kan det bli fråga om ett beslut och genom svenskt medlemskap i EG kanske ytterligare ett beslut. Detta, Gudrun Norberg, skapar inte den stabilitet och den långsiktighet som vi i andra sammanhang är överens om skall gälla för näringslivet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 7, 19 och 22, men jag står bakom alla de reservationer där mitt namn anges. Jag vill inleda med att påpeka att detta betänkande, som framgår av rubriken, handlar om livsmedelslagstiftningen. Men det handlar också om monopolverksamhet i allmänhet och även om s.k. naturliga -- vanligen tekniska -- monopol. De ingår i rubrikens ''m.m.'' och är minst lika viktiga som livsmedelskonkurrensen. Man vill gärna göra miljöpartiet till ett enfrågeparti. Vi borde väl då avhålla oss från att diskutera sådana här frågor som konkurrenslagstiftning och monopol. Det är fel -- dubbelt fel. Den gröna rörelsen står inte bara för att bevara den natur som vi alla för vår överlevnad är helt beroende av. Den gröna rörelsen står också för en långsiktig mänsklig solidaritet, som hela tiden vill ta med kommande generationers intressen och intressena hos de fattiga 80 % av världens befolkning i de praktiska politiska avgörandena. Slutligen har vi en stark känsla för solidaritet och rättvisa även i vårt eget land, där vi alla måste minska våra anspråk på jordens resurser. Det gäller då i första hand dem som förbrukar mest: de någorlunda välsituerade. Allt detta vill vi åstadkomma genom generellt verkande regler inom marknadsekonomins ram och avvisar mycket av den detaljstyrning som socialdemokratin sedan gammalt tillämpar och som dess värre ofta har visat sig lönsam i fiskafänget efter röster. Vår generella politik borde vid det här laget vara välkänd, men eftersom den ännu inte är accepterad så upprepar jag den. Genom minskad skatt på arbete -- jag vill ånyo påminna om våra förslag om kraftigt minskade arbetsgivaravgifter -- samt ökad skatt på energi, skadliga utsläpp och råvaror vill vi förmå människorna att hushålla med det som mänskligheten har ont om men sluta att spara på den tillgång som är underutnyttjad och ständigt förnyas, nämligen mänsklig arbetskraft. Allt detta är väl förenligt med en marknadsekonomi där man erkänner att skatter och kollektiv solidaritet också är nödvändiga i ett mänskligt samhälle. Konkurrens är ett naturligt och viktigt inslag i varje samhälle som vill utnyttja sina resurser. I konkurrensen får människan vilja att prestera mera både för egen del och för det kollektiv hon tillhör. Detta är legitima uttryck för konkurrensen som ökar produktivitet och kreativitet. Detta är numera allmänt erkänt och tycks nästan vara den enda och hela sanningen om människans väsen. Det är ett framsteg att vänstern i stor utsträckning accepterar detta.

Man föreställer sig att den kan finnas överallt. Detta har lett till en omfattande vanskötsel av de statliga och kommunala verksamheter som utgör s.k. naturliga monopol. Man låter ledarna för dessa verksamheter ombilda dem till aktiebolag där de utan kontroll kan ta ut monopolvinster som de sedan i samma företag kan använda för att starta konkurrensutsatta verksamheter. Det gäller de rikstäckande naturliga monopolen: Lokalt gäller det VA-nät, eldistribution, fjärrvärme, kabel-TV, gatunät, vägbelysning och en hel del annat tekniskt. Det är uppenbart att de gamla partierna i den allmänna marknadsekonomiska yran har tappat kontrollen. I dag är det uppenbart att televerket, Vattenfall och Posten styr regeringen och inte tvärtom. Liknande förhållanden råder ofta ute i kommunerna. Under intryck av den ekonomiska kris som både stat och kommuner upplever har det blivit en universalmedicin att bolagisera verksamheten utan att man beaktar de långsiktiga monopolriskerna. Det är därför som vi i enlighet med reservation 7 har föreslagit en grundlig utredning om naturliga monopol, ett förslag som vi för övrigt ställt i ett antal motioner som ständigt behandlas med samma nonchalans. Inga-Britt Johansson, jag skulle verkligen vilja höra vad socialdemokratin egentligen anser om naturliga monopol. Jag har interpellerat industriministern och inte fått något särskilt upplysande svar. Den tilltagande internationaliseringen och storskaligheten av företagsamheten som i effektiviseringens namn pågår och uppmuntras av de gamla grå partierna ser vi i miljöpartiet med stor oro. Det leder till sämre konkurrens, det leder till ökad resursförbrukning, särskilt när det gäller transporter, vilket är naturligt. Ju storskaligare, desto längre väg mellan producent och konsument, desto mera transporterande fram och tillbaka mellan olika specialtillverkningar. Transportområdet är ett av industrivärldens största miljö coh resursproblem. Storskaligheten i multiföretagen leder till sämre beslutsfattande genom att de som fattar besluten finns allt längre bort från den fysiska och mänskliga verklighet som berörs av besluten. Den leder naturligtvis för de anställda till ökad alienation. Även för samhället i stort leder det till alienation. Människor vet inte varifrån de livsnödvändiga varorna egentligen kommer. Det leder till minskad självtillit och trygghet. Därför bör det internationella fusionerandet bromsas liksom det svenska. Vi behöver en kraftfullare lagstiftning mot konkurrenshämmande fusioner och vi behöver lagliga möjligheter att bryta upp existerande företag på områden där monopol håller på att uppstå. Detta framgår av reservationerna 4 och 6. Så till livsmedelsområdet. Vi delar i och för sig regeringens uppfattning att jordbrukskooperationen på vissa områden blivit alltför dominerande och grundlagt en monopolistisk prissättning, som staten genom jordbruksregleringen välsignat. Vi har sedan längre krävt att enskilda producenter och små kooperativ skulle skyddas av staten från ren diskriminering från den stora kooperationens sida. Vi kan dock inte acceptera regeringens tillvägagångssätt när den vill införa en speciallagstiftning på livsmedelsområdet före den konkurrenslagstiftning som förbereds på andra områden och som är minst lika önskvärd där. Det gäller bl.a. livsmedelsgrossister och detaljförsäljare inom livsmedelsområdet samt inom bygg och entreprenadsektorn och byggvarubranchen. För att inte tala om vitvaror när det gäller vissa produktgrupper. Regeringens lagförslag framläggs utan några som helst konsekvensanalyser. Vi får inte ens veta hur mycket billigare man föreställer sig att livsmedlen skall kunna bli genom lagstiftningen. Det är en oförskämdhet inte bara mot bönderna att lägga fram ett sådant här förslag utan konsekvensanalys, det är en oförskämdhet mot hela svenska folket som älskar sina ängar och hagar och vill att kulturlandskapet skall få leva. Det är alldeles uppenbart att det här lagförslaget får konsekvenser just när det gäller kulturlandskapet. Genom 1990 års livsmedelspolitiska beslut grundlade de grå partierna i riksdagen en stor nedläggning av svensk åkerjord, granplantering och förbuskning, särskilt i glesbygd. Man missade chansen att vrida utvecklingen åt rätt håll, i riktning mot ett mer biologiskt, sunt, extensivt och ekologiskt jordbruk. Föreställningen att man skulle få billigare livsmedel genom att hindra bondekooperationen att finansiera gemensam export är dessutom med all sannolikhet fel. Livsmedelspriserna torde sättas av utlandskonkurrensen och därmed av gränsskyddet. Om bönderna tvingas att exportera vissa kvantiteter med förlust, har de ingen möjlighet att finansiera den genom att höja det inhemska priset. Vill man ha ned det inhemska priset, kan man -- som redan sagts flera gånger här i dag och som miljöpartiet har föreslagit allt sedan 1982 -- sänka momsen på maten. Vi har föreslagit sänkt moms på basmat och motsvarande höjning av andra varor. Att minska skatten på det mest oumbärliga, nämligen mat, och höja den på sådant som är mera umbärligt är enligt vår mening ett riktigt och sunt beslut. Dessutom vill en stor majoritet av svenska folket ha det så. Varför kan då inte svenska folket få det så som man vill ha det? Per-Ola Eriksson sade någonting som jag gärna vill kommentera. Han talade om EG och konkurrenslagstiftningen. I och för sig tycker vi miljöpartister att om EG har bra lagar skall vi naturligtvis så snart som möjligt ta efter och lära av dem. Nu är det väl inte säkert att de beloppsgränser som gäller i EG är lämpliga för Sverige. Det kan hända att vi behöver andra beloppsgränser i ett litet land med mindre marknader, speciellt för det som inte så lätt kan röra sig över gränserna. Men Per-Ola Eriksson talar om när vi blir medlemmar av EG. Vi vet inte om vi blir medlemmar. Jag skulle föreslå att Per-Ola Eriksson ändrar sitt språkbruk och säger om vi blir medlemmar i EG. Vi vet inte om vi blir insläppta i EG, även om det finns många som säger att vi blir det. Vi vet inte om svenska folket i en folkomröstning kommer att rösta för att vi skall gå in i EG. Vi vet alltså inte så mycket, och jag tycker inte att vi skall med något slags ordmagi försöka övertyga folk att detta är bara en tidsfråga, utan det är en öppen fråga. Jag håller däremot med Per-Ola Eriksson när det gäller folkpartiets samarbete med socialdemokratin. Det är klart att det är en intressant fråga hur mycket samarbete man tål. Men i morgon skall vi ju tala om centerns samarbete med socialdemokratin på energiområdet. Då får vi anledning att tala om hur mycket samarbete centerns trovärdighet tål på detta område. Centern har ju tidigare velat profilera sig som ett miljöparti på energiområdet. Herr talman! Det behövs en konkurrenslagstiftning på miljöns och solidaritetens villkor. I det avseendet har utskottet enligt min uppfattning inte lyckats åstadkomma några som helst framsteg genom det föreliggande betänkandet. Jag yrkar bifall till de reservationer jag redan nämnt. Bifalls de, skulle ändå något ske som pekar mot en ökad omsorg om naturen och ett mera solidariskt samhälle.

Herr talman! Först ett tack till Nic Grönvall för de vänliga orden. Det var för väl att vi fortsatte vidare till samma utskott, så att vi kan fortsätta att ha våra konsumentvänliga debatter i näringsutskottet nu. Däremot vill jag inte hålla med om att en ren marknadsekonomi utan regleringar är enbart till fördel för konsumenterna. Det är väl också skälet till att man i de allra flesta länder, även i dem som är mer marknadsekonomiskt inriktade än Sverige, har regler som rättar till de felaktigheter som marknadsekonomin brukar ställa till med. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Första delen av betänkandet och reservationerna 1--16 behandlar frågor om förstärkt konkurrenspolitik med utgångspunkt bl.a. i propositionen Näringspolitik för tillväxt och ett antal motioner i anslutning till den samt ett antal motioner från allmänna motionstiden. Vi är ju tydligen inom alla partier helt överens om att vi behöver ha en fungerande konkurrenssituation inom alla branscher. Vad vi däremot inte är överens om är i vilken utsträckning vi kan avvakta konkurrenskommitténs arbete. Större delen av dess arbete kommer att redovisas i sommar. Sedan följer en remissomgång, och därefter skall den regering som tillträder efter valet skriva en proposition. Det tar alltså en viss tid, men väldigt mycket är på gång. Jag kan för tids vinnande bara konstatera att i stort sett samtliga frågor som tagits upp under det här avsnittet kommer att behandlas av konkurrenskommittén eller har behandlats i andra utredningar. Kommittén kommer också att få ett förlängt förordnande för att utreda konkurrensfrågorna inom den offentliga sektorn, främst inom kommunerna, vilket kanske vara ett litet svar till Lars Norberg. Det är alltså ett arbete som sätts i gång med omedelbar verkan när man har skrivit färdigt det nu pågående betänkandet, vilket, om jag är riktigt underrättad, sker nästa vecka. Vi kan alltså se fram emot ett förslag om en moderniserad konkurrenslag. I arbetet härmed ingår också förslag om myndighetsstrukturen inom konkurrensområdet. Den andra delen av betänkandet behandlar proposition nr 147 om en förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet. Debatten i det avseendet är egentligen en fortsättning på den debatt som har hållits här under flera timmar om jordbruksfrågorna och i vilken man också berörde denna fråga vid flera tillfällen. Huvudfrågan är hur förra årets beslut om förändring och avreglering av jordbrukspolitiken skall kunna få genomslag i konsumentpriserna. De frågor som berörs i denna proposition är förbud mot marknadsdelning och exportsamverkan. Den kritik mot förslagen som framförs i reservationerna riktar sig dels mot tidpunkten för genomförandet, dels mot att endast en del av livsmedelskedjan berörs. Men i båda de här frågorna är förslagen av avhängiga av genomförandet av avregleringen av jordbruket. Om det skall bli någon egentlig effekt i konsumentledet måste dessa frågor få genomslag samtidigt som avregleringen sker. Därför kan vi inte avvakta konkurrensutredningen. Det kommer att ta kanske ett år innan den är klar med den kommande konkurrenslagstiftningen. Jordbruksutskottet får väl betraktas som den verkligt sakkunniga instansen på det här området. Egentligen tycker jag att det är märkligt att det inte har fått behandla frågan fullt ut. Det har dock avgivit ett yttrande till näringsutskottet, och näringsutskottets majoritet instämmer i stort sett i den bedömning som jordbruksutskottet har gjort. Jordbruksutskottets mening är alltså att det är angeläget att införa ett förbud mot gemensam finansiering av underskott vid export av jordbruksproduker. Varken det eller näringsutskottets majoritet kan finna att förslaget skulle vara särskilt oklart formulerat. Som Gudrun Norberg påpekade har vi också skrivit in nödvändigheten av att lantbruksstyrelsen följer utvecklingen på köttsidan. Nic Grönvall och flera andra talare har tagit upp frågan om sektorslagstiftning. En sådan berör bara en del i det hela, och det hade naturligtvis varit önskvärt att få en lagstiftning som rör hela livsmedelskedjan från producent till konsument vid ett och samma tillfälle. Det var nu tyvärr inte möjligt, av det skäl som jag nämnde tidigare, dvs. nödvändigheten av att de beslut som vi träffade förra året får direkt genomslag. Per-Ola Eriksson kan knappast neka till att även om det nu råkar vara så att en del av -- inte allt -- av verksamheten i de branscher som berörs drivs i kooperativ form, kan vi inte bortse från att det i vissa delar råder en monopolliknande situation. Konkurrenskravet måste gälla även om verksamheten råkar vara kooperativ. Som Per-Ola Eriksson mycket väl vet stöder jag den kooperativa verksamheten i alla lägen där det är försvarbart. I det här fallet tycker jag inte att man kan göra undantag för kooperationen. På samma sätt kommer vi förmodligen att få ta ställning till konsumentkooperationen när det gäller en del av de frågor som kommer upp i samband med konkurrenskommitténs förslag. Kooperativ kan aldrig bilda monopol, sade Per-Ola Eriksson. Men vad kallar han då den situation som råder exempelvis inom mjölkbranschen? I vart fall är den monopolliknande, och det är små möjligheter för någon ny intressent att ta sig in i den branschen. Detsamma gäller på slakterisidan. För ett par månader sedan fick vi uppleva att de småslakterier som har byggts upp utsattes för att de stora slakterierna gjorde illojala uppköp för att de förra inte skulle kunna få produktleveranser. Inte heller det är något som främjar konsumentpriserna. Det är konsumenterna som får betala de överpriser som Scan i det fallet betalar till djurprodukterna. Jag tror att när den här lagstiftningen väl har satts i sjön och börjat fungera, så att man verkligen får se hur den används, kommer mycket av oron att lägga sig. När det gäller exportsamverkan finns det riktlinjer som säger ca 25 % av marknaden kan samverka. Därutöver blir det för stora koncentrationer. Vi har när det gäller marknadsdelning sagt att det i vissa fall kan vara angeläget att se litet mildare på regleringen. Jordbrukets myndigheter kommer att följa utvecklingen av exportfinansieringen, och jag är övertygad om att vi när vi diskuterar den här frågan nästa gång kommer att se att den har haft en gynnsam effekt för konsumenterna. Det är också faktiskt också det som är meningen. En avsikt med avregleringen på jordbrukssidan är ju att den skall få genomslag även i konsumentpriserna.
Herr talman! Det är tydligen så att den sena timmen kräver sin tribut även av en stridbar kvinna som Inga-Britt Johansson. Det var ett matt försök att försvara regeringens position som vi fick lyssna till. Jag lade fram fem goda grunder för att moderata samlingspartiet tagit den ställning som vi tagit när det gäller den livsmedelspolitiska lagstiftningen. Inte någon av dessa punkter fann Inga-Britt Johansson skäl att beakta. Det lagstiftningsförslag som regeringen framlagd har ett innehåll som jag såsom politiker och yrkesman på det juridiska fältet med stor glädje ser fram emot att få arbeta med i framtiden. Inga-Britt Johansson sade att när det väl har satts i sjön och börjat fungera blir allting så bra. Jag ser i den lagstiftningens brister enastående möjligheter för fingerfärdiga jurister att manipulera de avsikter som möjligen kan ha funnits, och det är ett mycket starkt skäl för att denna lagstiftning inte borde ha kommit nu. Vi står inför internationella rörelser på det livsmedelspolitiska området som vi mycket väl hade kunnat avvakta. Vi har sagt till livsmedelsindustrin bl.a. att dess roll skall spelas i ett internationellt scenario där man erbjuds en marknad på omkring 340 miljoner människor, men alldeles klart är att den livsmedelspolitiska industrin måste få tillfälle att växa sig stark genom att exempelvis samverka i export. Herr talman! Inga-Britt Johanssons inlägg var inte mycket till stöd för den majoritet som har formulerat näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort eftersom kvällen är sen. Jag har vid ett antal tillfällen haft anledning att samarbeta med Inga-Britt Johansson om kooperativa frågor. Av den anledningen känns det litet otillfredsställande i kväll att Inga-Britt Johansson har svikit den linje som hon annars har arbetat för. Jag tror att hon tycker det själv också. Hon gjorde ett närmast pliktskyldigt försök att yrka bifall till utskottets betänkande och därmed även till regeringens förslag. Hon sade att man inte kan avvakta med konkurrensutredningen. Egentligen kan man det. Det finns även skäl att göra det för att få en samlad lagstiftning på det här området. Men det är nog så, Inga-Britt Johansson, att 1990 års jordbrukspolitiska beslut inte riktigt blev som den socialdemokratiska regeringen ursprungligen hade tänkt sig. Det blev en majoritet här i riksdagen som korrigerade i regeringens förslag. Nu försöker man, ett år senare, att korrigera det och att ta igen det man inte hann göra i fjol. Det skapar ryckighet och leder till särbehandling. Sedan säger Inga-Britt Johansson att man inte skall göra undantag för kooperationen. Men det är ju just precis det ni gör. Ni gör undantag för kooperationen på ett speciellt område. Varför gör ni det? Vad finns det för anledning att göra detta undantag när vi har en konkurrenslagstiftning som gäller för det här området från den 1 juli? Räcker det inte med den konkurrenslagstiftningen? Tror ni inte på den? Eller vad beror det på? Jag började med att säga att vi har samarbetat i några frågor när det gäller att stärka stödet till kooperativ utveckling och agerat för att få fram de pengarna. Jag vill ställa en fråga till Inga-Britt Johansson: Hur känns det nu att bara några månader senare agera i en fråga som går stick i stäv med de intentioner som vi haft i andra sammanhang? Hur känns det att göra ett avsteg från de kooperativa principer som Inga-Britt Johansson i andra sammanhang bekänner sig till? Jag tycker att det är allvarligt att socialdemokraterna, som ibland talar om kooperation, på det här sättet försöker bidra till att riva broar mellan de partier som arbetar för en kooperativ utveckling och för de kooperativa företagen, som är en viktig del i svenskt näringsliv.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande har vi i folkpartiet liberalerna många gånger ställt krav på att man skall avreglera i den offentliga sektorn, att man skall bryta monopolen, att man skall ha enskilda alternativ och uppmuntra enskilda initiativ. Varför gäller inte de här orden om konkurrens, som är så viktiga i näringslivet, även i den delen? Det är också en form av näringsliv och företagande att driva daghem, ålderdomshem, hemtjänst osv. I dagens betänkande står det: ''En väl fungerande konkurrens i näringslivet är, enligt utskottets mening, en förutsättning för att en dämpning av inflationen och en ökad tillväxt i ekonomin skall kunna åstadkommas. - - På vissa marknader kan befaras att dominansen från ett eller ett fåtal företag innebär att konkurrensen i inte oväsentlig utsträckning påverkas negativt.'' Detta gäller ju i allra högsta grad den offentliga sektorn. Jag undrar vilket försvar Inga-Britt Johansson har för att man inte vill tillämpa en fungerande konkurrens även på det området. Det gjorde mig mycket nyfiken när Inga-Britt Johansson talade om konkurrenskommittén, som tydligen håller på att få något tilläggsdirektiv, eller hur jag skall tolka det, som innebär att man också skall se över den offentliga sektorn. Tolkar jag det här för positivt? Kan det komma att beröra statsbidragen? Det gällde i första hand kommunerna, sade Inga-Britt Johansson. Kan det beröra statsbidragsreglerna, kan det beröra sådana frågor som gör att man nu verkligen också öppnar den offentliga sektorn för privata alternativ? Är regeringen beredd att i det här sammanhanget ändra på plan och bygglagen i de avseenden som jag berörde här tidigare? Jag förstår att det hela tiden har varit en besvärande debatt för socialdemokraterna om den offentliga sektorns monopolställning. Det skulle vara intressant att få höra Inga-Britt Johansson redogöra för de planer som man har när det gäller konkurrenskommittén och om socialdemokraterna äntligen har ändrat uppfattning på den här punkten.

Herr talman! Statens järnvägar är icke ett typiskt naturligt monopol. Det kan tillåtas -- vilket förekommer i många andra länder -- att flera olika företag får använda samma räls. Banverket däremot är ett typiskt naturligt monopol. Inget företag kommer att sätta upp konkurrerande järnvägsspår parallellt med dem som nu existerar. Det tror jag att jag kan garantera. Statens järnvägar är inget bra exempel på ett naturligt monopol. Det vore kanske önskvärt att statens järnvägar fick konkurrens. Det går som sagt i andra länder, och det skulle kunna gå i Sverige också. När det för övrigt gäller jordbrukslagstiftningen har jag mycket svårt att tro att det skulle vara så förfärligt bråttom. Det har inte heller i debatten framförts några teorier om hur mycket pengar konsumenterna tjänar på att man inför denna -- som Nic Grönvall mycket riktigt påpekade -- mycket luddiga lagstiftning. Inga-Britt Johansson talade om diverse möjligheter till undantag om de konkurrerande företagen inte är av en viss storlek osv. Det verkar vara ett hastverk, som även av det skälet skulle tjäna på att ligga till sig och överarbetas.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga till Inga-Britt Johansson att när hon nästa gång talar om kooperation och vikten av att främja kooperation kommer jag inte att tro på hennes ord på samma sätt som jag har gjort tidigare. Jag kommer att tro att det bara är en läpparnas bekännelse. Om Inga Britt Johansson menar allvar med att vilja främja kooperationen och vilja ha en lagstiftning som är lika för alla företag i det här landet oavsett om de är statliga eller kooperativa, skulle hon inte agera så som hon gör i denna kammare. Men det kanske är så att hon är härtill nöd och tvungen. Herr talman! Jag beklagar det.

Herr talman! Den lag om rörelseregler för bank m.m. som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 41 är mest känd som en ny lag för att möjliggöra branschglidning mellan försäkringsbolag och banker. Det har i allt större utsträckning ute i Europa blivit möjligt för banker att gå in i försäkringsbranscher och för försäkringsbolag att börja öppna olika typer av bankverksamhet. Vi har på moderat håll under ett antal år ställt oss mycket positiva till den typen av verksamhet. Vi ser det som positivt att man kan skärpa konkurrensen på området genom att låta exempelvis försäkringsbolag börja öppna inlåningskonton resp. att banker kan konkurrera med försäkringsbolag om olika typer av livförsäkringstjänster. Erfarenheter inte minst från våra närmaste grannländer har visat att priserna för konsumenterna har kunnat sänkas. Inte minst i Norge har man funnit att inlåningsräntorna har ökat sedan man tillåtit denna branschglidning. Genom branschglidningen har man även kunnat öka effektiviteten på marknaden. Banker och försäkringsbolag har i dag ett utomordentligt vitt förgrenat kontorsnät, som fått en allt större överkapacitet beroende på den datatekniska utvecklingen. Det innebär att det ger samordningsfördelar att kunna utnyttja bankernas och försäkringsbolagens resp. kontorsnät för att ge service och sälja produkter även i angränsande branscher. Detta är skälen till att vi har varit positiva till en branschglidning mellan bank och försäkring. Men de stora affärer som kommit till stånd eller aviserats under det senaste året -- inte minst affären mellan SE-banken och Skandia och mellan Trygg Hansa och SPP samt Gotabanken -- har visat på riskerna med branschglidningen. Risken är att man får alltför få aktörer på marknaden, som får en alltför stor marknadsdominans. Vi har därför velat ha en skärpning av den konkurrenslagstiftning som reglerar detta område. Vi vill att skärpningen inte bara skall gälla när man söker koncession för att få köpa ett försäkringsbolag eller en bank. Vi anser även att det bör vara möjligt att bryta upp den nya kombinationen om företaget inte kan leva upp till en tillräckligt effektiv konkurrens, som gör att konsumenterna får tillräckligt låga priser. Vi har därför ställt två krav i denna fråga. Det ena kravet är att konkurrenslagstiftningen skall skärpas så att det blir möjligt att bryta upp olika typer av existerande företagskombination vid mycket långtgående former av marknadsdominans, som är skadlig ur konsumentpolitisk synvinkel. Vårt andra krav är att det skulle bli ökad jämförbarhet i bankers och försäkringsbolags olika avtalsvillkor, ränteberäkningsgrunder och olika typer av räntesatser för att på det sättet möjliggöra en ökad priskonkurrens. Vi är självfallet glada över att näringsutskottets majoritet tillgodoser dessa våra två huvudkrav. Skärpningen av konkurrensen bör dock inte stanna vid bank och försäkringsområdet, utan självfallet bör kravet på en skärpning av konkurrensen tillgodoses även i samband med de förändringar i konkurrenslagstiftningen som aviseras i konkurrenskommitténs nära förestående slutbetänkande. Vi gör också den bedömningen att i och med att en dominerande del av Sveriges riksdag nu ställer sig bakom skärpningen av konkurrenslagstiftningen, så uppnår man ändå det resultat som annars skulle ha uppnåtts om man kunnat presentera skärpningen samtidigt som man möjliggör denna branschglidning. Vi kan av dessa skäl godta den branschglidning som nu föreslås. Vi tror och hoppas att den kommer att bli positiv ur såväl företagens som konsumenternas synvinkel och även möjliggöra att svenska företagskombinationer blir mycket konkurrenskraftiga på de europeiska marknaderna under kommande år. Man uppnår därmed tillräckliga skalfördelar och tillräcklig konkurrens för att kunna erbjuda attraktiva produkter. Självfallet vore det bra om vi även kunde få en ökad utländsk konkurrens i Sverige. Det är därför vi har haft dessa betänkligheter. Det hade varit mycket lättare att acceptera de affärer som aviserats om de hade skett tillsammans med utländska företag, så att man på det sättet hade kunnat öka mångfalden på marknaden. I betänkandet behandlas även ett antal detaljfrågor, som jag här inte har berört. Det gäller bankers möjligheter att förvärva fast egendom. Vi tycker att det är självklart att detta borde ha möjliggjorts redan genom denna lagstiftning. Jag kan bara beklaga att så inte är fallet och yrkar därför bifall till reservation nr 4. Jag har även för avsikt att begära rösträkning beträffande den reservationen. Vi tycker också att det är riktigt, som vi nämner i reservation nr 7, att prissättningen på banktjänster inte får ske på annat sätt än på marknadens rena villkor. Den får inte regleras fram på det ena eller det andra sättet eller genom anvisningar från den ena eller andra myndigheten. Vi anser inte heller att det finns anledning att göra förändringar i det kapitaltäckningskrav för krediter mot säkerhet i jordbruksfastighet som redan debatterats ett stort antal gånger i denna kammare. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att det i sammanfattningen av betänkandet sägs att moderata samlingspartiet står bakom reservation nr 14. Så är inte fallet, vilket framgår av texten i betänkandet. Vi har nämligen den uppfattningen när det gäller kapitaltäckningskravet för krediter mot säkerhet i jordbruksfastigheter att de skall tillgodoses inom de internationlla regler som Sverige varit med om att godkänna. Om man har en säkerhet i en jordbruksfastighets mangårdsbyggnad räcker det inte med att man har ett särskilt taxeringsvärde. En risk i jordbruksfastigheten i sig ökar risken i säkerheten i själva fastigheten. Därmed är det ett annat riskmoment som inträder, vilket självfallet förutsätter andra kapitaltäckningskrav. Det främsta skälet till att vi går med på de regler som i dag införs är dock att vi vill följa internationella överenskommelser i detta avseende som vi tidigare har biträtt. I frågan om offentliga ledamöter i affärsbankers styrelser och val av styrelseordförande i affärsbank står vi klart fast vid tidigare utfästelser. Vi anser att det inte finns några som helst behov av offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser. Vi finner inte heller några som helst skäl till att statsmakten skall lägga sig i vem som väljs till styrelseordförande i en affärsbank. Staten i form av regering och riksdag har en kontrollmyndighet i form av bankinspektionen. Det finns ingen anledning att ha kontrollmyndigheter i olika led genom någon form av insyn i eller kontroll av vem som väljs till styrelseordförande i en affärsbank eller i form av offentliga representanter. Har man en tillsynsmyndighet skall den sköta tillsynen, inte resp. styrelseledamot eller styrelseordförande som kan tänkas ha utsetts. Herr talman! Som jag har sagt har vi för avsikt att begära votering och rösträkning beträffande reservation nr 4.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan fattade riksdagen på regeringens förslag ett beslut om att utländska banker skall kunna köpa in sig i svenska banker. Samtidigt förklarade regeringen att det naturligtvis står aktieägaren fritt att i bankens bolagsordning förbjuda sådana inköp. Tanken går till patriarken Isaks välsignelse av Jakob: Rösten är Jakobs, men händerna är Esaus. Regeringen kommer med dubbla budskap. Regeringen anpassar Sverige till EG men hoppas att det privata kapitalet skall försvara det nationella oberoendet. I dag noteras ett nytt steg på vägen mot en EG anpassning när det gäller bankerna. Det är kanske inte helt nödvändigt men ändå förordat av finansintressenas lobbyister. Banker och försäkringsbolag skall kunna bilda mäktiga finansiella koncerner. Ett tillmötesgående i första hand beträffande S-E-Banken inför dess planer på en fusion med Skandia och kanske också när det gäller Trygg-Hansa och Gotabanken handlar det om. Är det återigen fråga om hoppet om att skapandet av starka svenska finanskoncerner skall hålla utländska intressen -- EG-intressen -- stången i den liberalisering av ägandet som regeringen själv har introducerat? Frågorna hopar sig, för regeringen redogör inte för sina motiv, vare sig för de verkliga motiven eller för de föregivna motiven. Det är helt enkelt en ökad frihet som man säger sig eftersträva. Det låter bra men är inte särskilt trovärdigt. Kanske svaret är: Härtill är vi nödda och tvungna. Storfinansens lobbyister är oss övermäktiga. Vi har redan en oligopolsituation både på bankmarknaden och på försäkringsmarknaden. Men inte lindras den av dagens lagstiftningsförslag, tvärtom. Det paradoxala har inträffat att miljöpartiet och i stor utsträckning också vänsterpartiet står som konservatismens och försiktighetens försvarare under det att man inom socialdemokratin och borgerligheten tycker att det är dags att ge finansintressena ett större svängrum och att ta bort gamla begränsningsregler. Vi miljöpartister tycker att tillfället är sällsynt illa valt för att lägga fram dessa förslag året efter det att våra finansinstitut -- finansbolag, affärsbanker och sparbanker i skön förening -- har lyckats tillfoga landets medborgare kreditförluster om 15 miljarder, varav Nordbankens förluster om ca 5 miljarder direkt drabbar staten. Vi tycker faktiskt att dagsläget snarare pekar på behovet av svångrem, inte på behovet av svängrum, när det gäller finansmarknaden. Vi är motståndare till maktkoncentration och storskalighet. Följaktligen säger vi nej till uppbyggandet av finansiella koncerner som innehåller både banker och försäkringsbolag. Vi menar att dessa verksamheter sköts bättre om de är specialiserade var och en i sina bolag utan möjligheter till sammanblandning. Redan dagens arbetsuppgifter har ju visat sig vara alltför omfattande för åtskilliga bolagsstyrelser, som vi alla vet. Likaledes anser vi att den gamla principen att banker inte skall äga industriföretag har under årtionden visat sig sund. Det finns inte något särskilt skäl att ge bankerna tillfälle att satsa sina insättares pengar på riskkapitalmarknaden. På kapitalmarknaden har hittills gällt en sund princip: Hög vinst och hög risk -- jag köper aktier. Låg risk, säker placering och låg ränta -- jag sätter in pengarna på banken. Nu naggas den principen i kanten. Inte heller ser vi något skäl att i dagens turbulenta läge på penningmarknaden minska de formella kraven på kassareserverna eller att låta finansinstituten konkurrera med stat och industri på obligationsmarknaden. Regeringen och utskottet anser också att factoring och leasing är lämpliga verksamheter för bankerna. Även här anmäler vi avvikande åsikt. Det finns gott om leasing och factoringföretag i Sverige. De besitter en alldeles speciell kunskap. Att i ett bankföretag söka inkludera sakkunskaper av vitt skilda slag och sammanföra verksamheter av skilda slag är enligt vår mening oklokt. Det har från bankinspektionen omvittnats om man i samband med kreditförluster funnit att 40 % av ärendena dessutom är felbehandlade med tanke på de interna regler som skulle gälla. Erfarenheterna från introduktionen av s.k. konglomerat på 60-talet är klart negativa. Nu skall bankerna tydligen bli ''När var och en sin syssla sköter så går oss väl i allt oss möter''. Med den gamla kloka ramsan i minnet säger vi nej till att banker skall äga aktier och att de skall kunna ägna sig åt leasing och factoring. Vi är inte ensamma om den uppfattningen. Både fondbörsens chef, Bengt Rydén, och S-E-Bankens styrelseordförande, Curt Olsson, har uttalat sin skepsis inför förslaget att bankerna skall kunna äga aktier på längre sikt. Jag har tillsammans med centern och folkpartiet reserverat mig för att bostäder på jordbruksfastigheter -- som ju numera särtaxeras -- skall bedömas lika med andra villafastigheter när det gäller finansinstitutens risk. Vi kan inom miljöpartiet över huvud taget inte acceptera att lån till jordbruksfastighet skall betraktas som något som innebär en högre risk än lån till annan fastighet. Att den s.k. Baselkommittén kommit fram till detta tyder på att man inte inser att jordbruksmark innebär det mest bestående värde som finns för mänskligheten, det enda hoppet för överlevnad. Att tro att stenhus i staden skulle vara värdefullare än jordbruksmark bevisar ett förvrängt perspektiv. Det avslöjar det ekonomiska etablissemangets grundläggande oförståelse för människans villkor på jorden. Herr talman! Det har funnits en tendens att göra dem som sysslar med pengar till vår tids ledare och profeter. Den självtillräcklighet som exempelvis Riksradions ''Ekonomiska klubben'' visar är ett förskräckligt vittnesbörd om hur de ekononomiska förståsigpåarna tror att de bättre än några andra kan avgöra hur staterna skall styras. I dag ropar de efter ökad frihet för kapitalet. Tyvärr tyder allt på att de lever i en symbolvärld som hindrar dem att se livets verkliga realiteter, jordens fysiska resurser som de rika folken förbrukar och förstör i en förfärande hastighet, samtidigt som de åberopar kapitalets frihet att söka sig dit när den kortsiktiga vinsten är högst. Det är dags att penningmarknadens teoretiker och dess praktiker, dvs. klipparna och spekulanterna, får en inskolning i ekologi och global solidaritet. Till dess behöver de inte mera svängrum, utan i stället de gamla svångremmarna tills de har visat sig förstå hur verkligheten ser ut med ekologisk kris och global nöd. Vad som krävs, herr talman, är en kombination av intellektuell kunskap, en förståelse för livets verkliga villkor och en moralisk målsättning att styra så att vi hindrar katastrofer och gynnar solidaritet mellan folk och generationer. Herr talman! Jag står bakom alla de reservationer som jag ställt mig bakom i utskottet men yrkar bifall endast till reservationerna 1, 3, 9 och 11.

Herr talman! Den proposition som vi nu diskuterar och det betänkande som är en följd av denna proposition har stor betydelse för de svenska bankernas utveckling. Om detta råder stor enighet i utskottet. En förändring av rörelsereglerna för banker är nödvändig. Internationalisering och ny teknik präglar bankväsendet. Stora strukturförändringar pågår, som bl.a. innebär att gränsen mellan banker och andra finansinstitut blir allt svagare. Denna utveckling ställer helt enkelt krav på nya spelregler. Förändringen av regelsystemet skall också ses som en del i en harmonisering mot det system som är antagna inom EG, men även i viss mån mot övrig värld. Det grundläggande för bankverksamheten är inlåning från allmänheten samt utlåning i olika former. Det ansvar som bankerna har genom inlåning är det främsta motivet till statlig kontroll över bankverksamheten. Oktroj från staten erfordras för att få bedriva bankverksamheten. Denna tillståndsgivning är omgärdad av omfattande lagstiftning. Här kommer bankrörelselagen in, och den omfattar tre kategorier av banker -- affärsbanker, sparbanker och föreningsbanker. Utskottsmajoriteten tillstyrker i det stora hela vad som föreslås i propositionen men vill av praktiska skäl förskjuta ikraftträdandet med en månad. Utskottsbehandlingen har varit mycket ingående, där sakupplysningar inhämtats från både näringsfrihetsombudsmannen och bankinspektionen. Det har rått en ganska stor enighet i slutänden av behandlingen. Det har föranlett utskottet att kraftigt betona att vad gäller branschglidning inom den finansiella sektorn, vilket det krävs tillstånd för, skall konkurrensaspekterna tillmätas vikt vid tillståndsgivningar. Vidare tillstyrks betydelsen av att konsumenterna får tillräcklig insyn i och överblick över villkoren för bank och försäkringstjänster. Utskottet föreslår också att regeringen skall komma med förslag till lagändring som medger att bank i glesbygd kan åta sig postala göromål. Herr talman! Trots att utskottet synes ganska enigt om att en ny bankrörelselag är nödvändig, har 17 Reservationerna berör ''utkanten'' av bankrörelselagen. I fem egna reservationer och sex tillsammans med vänsterpartiet avvisar miljöpartiet propositionen strängt taget på alla punkter. reservationer, där man helt avvisar bl.a. bankers möjlighet till förvärv av aktier. Utskottsmajoriteten anser att svensk finans och försäkringsverksamhet bör ges samma möjlighet att hävda sina intressen under likartade former som gäller ute i Europa. En skärpt konkurrens skapar ökad effektivitet, och detta är till gagn för kunderna, konsumenterna. Den nuvarande begränsningen om bankernas möjlighet att förvärva aktier i placeringssyfte härrör sig från 1933. Den nu föreslagna liberaliseringen av placeringsreglerna är en anpassning till EG. De nu föreslagna reglerna är begränsade på olika sätt. Utskottsmajoriteten anser att de är väl avvägda och avstyrker därmed reservationerna från miljöpartiet och vänsterpartiet. De borgerliga vill, som framgår av tidigare inlägg, gå ännu längre än regeringen och utskottsmajoriteten vad gäller bankernas möjlighet att förvärva fast egendom i placeringssyfte. Här finner utskottsmajoriteten att den utvidgning som föreslås i reservationen vore delvis att föregripa leasingutredningen, som till viss del tar upp denna fråga. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservationerna om styrelserepresentant och val av ordförande i affärsbanker ställs inga nya krav, och de faller delvis utanför propositionens område. Jag har svårt att förstå varför inte en statlig medverkan genom styrelserepresentation och statens möjlighet att ha synpunkter på val av ordförande i affärsbank kan accepteras av de borgerliga i riksdagen, då det anses allmänt accepterat ute i bankerna. Det måtte väl, om något, vara ett samhälleligt intresse att ha insyn i just denna typ av verksamhet, som berör allmänheten i allra högsta grad. Jag yrkar avslag på reservationerna. I reservation 14 yrkar centern, folkpartiet och miljöpartiet på en lindring i kapitaltäckningskravet för krediter på jordbruksfastigheter. De nuvarande reglerna, som nyligen trätt i kraft, innebär en skärpning av kapitaltäckningskravet. För placeringar som har samband med näringsverksamhet krävs 8 % kapitaltäckning, och dit hänförs jordbruksfastighet, medan det för villafastighet endast krävs 4 % kapitaltäckning. Dessa regler är i stort sett vad Baselkommittén var överens om. Det skulle ju se märkligt ut om Sverige nu skulle vara berett att frångå dessa regler.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

Herr talman! Jag har själv försatt mig i den situationen att jag kommer som jästen efter degen i det här ärendet. Jag tycker att detta är ett från många synpunkter intressant ärende som behandlar koncentrationen inom bank och finanssektorn. Förslagen som utskottet ställer sig bakom förstärker på flera olika sätt de koncentrationstendenser som präglat svenskt och internationellt finanskapital under lång tid. Man underlättar ytterligare ökad monopolisering inom branscher med ett starkt behov av motsatt utveckling, dvs. med ett starkt behov av ökad konkurrens. Dessutom öppnar man för problematiska intressekonflikter genom att tillåta att banker får bli aktieägare i betydande omfattning, samtidigt som de som sin huvudsakliga verksamhet har att vara kreditgivare. Det är enligt vår uppfattning onödigt att bygga in denna konflikt i systemet. Redovisningen i de propositioner som ligger bakom utskottets betänkande gör det fullständigt klart att denna föreslagna förändring inte bygger på någon tvingande, eller näst intill tvingande, reglering inom EG eller inom något annat internationellt organ. Tvärtom är det så att bank och finanssektorn framträder som mycket mångfacetterad och förhållandevis litet styrd genom internationella regler. Regeringen och utskottsmajoriteten förefaller helt frivlligt springa de svenska bankmonopolisternas ärenden. Jag vill understryka att vänsterpartiet inte slår vakt om gamla otidsenliga regler i allmänhet. Det finns flera av de föreslagna förändringarna som vi tycker är bra och som vi därför står bakom. Vi tillstyrker att bankerna på vissa områden får vidga sin verksamhet. Det gäller sådant som finansiell leasing och factoring, och som kan innebära en sanering av dessa branscher. Vi tillstyrker också att utländska finasieringsföretag får möjlighet att etablera sig i Sverige. Vi tror att detta kan leda till ökad konkurrens och därmed också till bättre villkor för kunderna. Innan jag går över till den fråga som har debatterats mest vill jag understryka att utskottet gör en viktig markering när vi gemensamt kräver att regeringen på ett konstruktivt sätt löser den bl.a. av regionalpolitiska skäl så viktiga frågan om bankers möjlighet att bedriva postverksamhet. Jag går nu över till frågan om branschglidning. Utskottet föreslår i huvudsak i enlighet med regeringens propostion att banker, andra finansiella företag och försäkringsbolag skall få äga varandra och ingå i samma koncern. Vänsterpartiet avvisar dessa förslag som gör det möjligt att skapa några få finansiella jättar. Man måste erkänna att såväl regeringen som de borgerliga partierna har det svårt med argumentationen. Jag tycker för min del att det är en ''den bakvända tingens ordning'' att först föreslå en lagstiftning, vars uttalade syfte är att skapa dessa finansiella jättar och sedan -- eller rättare sagt samtidigt -- kräva åtgärder mot de effekter som man vill uppnå. Vänsterpartiet går motsatt väg. Vi vill motverka lagstiftning som underlättar koncentration, och vi kräver dessutom förstärkt lagstiftning på konkurrensområdet. Vi är emellertid tveksamma till särlagstiftning för finanssektorn precis som vi är tveksamma till speciell konkurrenslagstiftning på livsmedelsområdet. Jag tror att skillnaden i syn beror på att vi som länge har använt oss av en marxistisk analys av kapitalismen inser att marknadsekonomi och fri konkurrens egentligen är oförenliga storheter. Det ligger i marknadsekonomins natur att koncentration uppstår och att konkurrens upphävs.

Man kan se detta som en illustration till hur den parlamentariska politiska makten beskärs på ett skadligt sätt när de finansiella jättarna blir för stora och får för mycket makt. Jag kan också tänka mig att det var många som satte kaffet i halsen när de borgerliga partierna snubblade till och villkorade branschglidningen. Jag kan inte låta bli att konstatera att alla inte är lika förtjusta i branschglidningen. På Dagens Industris ledarsida har man i ett flertal inlägg ifrågasatt syftet med reformen. Skandias vd Björn Wollrat, är en högljudd kritiker, som inte drar sig för att ana ganska bisarra och långsökta konspirationer bakom regeringens förslag. Genom att t.ex. medge sammanslagning mellan Skandia och SE-Banken uppstår en finansjätte med bortåt 500 miljarder att placera och då skulle AP-fonderna behövas som en motvikt till denna privata jätte. Herr talman! Med en klassisk anspelning: För övrigt anser vänsterpartiet att samhällets kontroll över banksektorn bör stärkas. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna 3 och 9. Förresten vill jag nämna reservation 14, som Per Westerberg m.fl. nämnde, som ett intressant exempel på hur EG-vänliga partier får problem när internationella överenskommelser skall implementeras i svensk lag. Tack.

Herr talman! Jag skulle egentligen ha framfört Anders Castbergers anförande, men eftersom vi gärna vill hinna med detta ärende i kväll, skall jag inte hålla hela hans anförande. De reservationer som vi i folkpartiet liberalerna har fogat till betänkandet är gemensamma med moderaterna. Tom Heyman har redan yrkat bifall till dem, men jag vill även yrka bifall till reservation Framför allt vill jag betona att folkpartiet liberalerna anser att staten har ett socialt ansvar för att telefontjänster skall kunna erbjudas konsumenterna i hela landet. Det är en sak som vi kommer att arbeta för även i arbetet med förändringen av televerket, vilket framgår av våra motioner och reservationer.

Herr talman! Klockan är mycket, och jag har i viss mån stympat det anförande som jag tänkte hålla. Men jag måste ändå ta upp några viktiga punkter som jag vill slå fast. Jag skall i detta inlägg ägna några minuter åt frågan om televerkets framtida associationsform och spelregler. Det är viktiga frågor i detta sammanhang. För att jag inte skall glömma bort det yrkar jag redan nu bifall till hemställan i utskottets betänkande 28. Televerket måste numera i större utsträckning arbeta på en fri marknad som alltmer internationaliseras. Konkurrensen gäller de stora och lönsamma kunderna. Därför är det ytterst angeläget att associationsformen för televerket blir sådan att den ger möjligheter att slå vakt om ett heltäckande nät med god kvalitet för att sociala och regionala mål i televerksamheten skall gå att uppfylla. Televerket måste få en associationsform som är likvärdig de europeiska konkurrenternas. Det finns starka skäl för att förorda aktiebolagsformen. Med hänsyn till den omfattande sociala och regionala betydelsen bör dock innan slutlig ställning tas till associationsformen analyseras om verksamheten kan bedrivas inom ramen för en utveckad affärsverksform. Frågan bör prövas men med sikte på att ny associationsform skall vara en realitet den Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att inte äventyra den position som vi har vad gäller teletjänster och industri. Den teletekniska utvecklingen går entydigt i riktning mot ökad s.k. tjänsteintegration. Detta talar för en oförändrad telepolitik, som möjliggör för televerkskoncernen att i samverkan med svensk industri fullt ut ta vara på den moderna teleteknikens möjligheter. Detta är till gagn såväl för de svenska konsumenterna som för Sverige som industrination. Det är väsentligt att den svenska telepolitiken i sina huvuddrag överensstämmer med telepolitiken inom EG. Vi anser bestämt att televerkskoncernen bör ägas av staten och att även det krav som finns på statligt inflytande över verksamheten motiverar ett helstatligt ägande. Här finns det reservationer från samtliga partier. Jag väljer att kommentera den gemensamma reservationen från moderaterna och folkpartiet. Vi socialdemokrater vill slå vakt om ett sammanhållet televerk. Telekommunikationer är ett av de få högteknologiska områden där Sverige intar en ledande position internationellt både via televerkskoncernen och Ericssonkoncernen. Våra teletaxor är bland de lägsta i världen, nätet är högmodernt och driftsäkert, telefontätheten den högsta i världen. De flesta i rikdagen torde vara nöjda med denna situation. Men det är inte folkpartiet och moderaterna. De föreslår att den effektiva och väl fungerande telverkskoncernen först skall brytas sönder och att därefter flertalet beståndsdelar styckvis skall säljas ut. Detta innebär ju en gigantisk kapitalförstöring. Hur stämmer detta med folkpartiets och moderaternas ambitioner att tillföra statskassan mycket pengar genom utförsäljning av statliga företag? Var finns logiken? Enda motivet som anförs för denna styckning är att televerkskoncernen har ett konkurrensförsteg jämfört med andra företag. Man säger inte ett enda ord om vilka fördelar en sådan åtgärd skulle få för konsumenterna och för svensk teleindustri. Det som inte finns är det svårt att tala om. Där finns kanske logiken! En huvudtanke hos reservanterna är att själva nätet hos televerket skall isoleras från övrig verksamhet. Med andra ord: integrerade tjänster skulle inte kunna erbjudas kunderna. Sådana krav ställer ni inte beträffande de konkurrenter som nu snabbt håller på att etablera sig i Sverige, senast Tele 2, där det stora multinationella teleföretaget Cable & Wireless är en av de stora delägarna. Var finns logiken? Ligger logiken möjligen däri att förslaget att nu slå sönder televerket kommer just vid den tidpunkt när Tele 2 på allvar försöker bryta sig in på den svenska marknaden? Man kan inte som moderaterna och folkpartiet föreslår behandla banverket, Vattenfall och televerket analogt och parallellt bara därför att de har hand om var sitt nät. Det finns inga tåg, inga passagerare och inget gods i televerkets nät. Det produceras inte heller ''teletjänster'' i några få stora anläggningar som hos Vattenfall, för att sedan distribueras ut till förbrukande abonnenter via ett enda stamnät. Att avskilja ett ''nätverk'' som inte får tillhandahålla teletjänster skulle teoretiskt men inte praktiskt vara möjligt, om ''nätverket'' gavs monopol på telenätsbyggande och tillhandahållande i Sverige. Utan monopol kommer ''nätverket'' att anlitas av teletjänstföretagen bara på de sträckor där det inte lönar sig för dessa att bygga eget nät. Hänvisade till enbart ''magra'' områden skulle ''nätverket'' efter ett fåtal år ha drivits till sådan olönsamhet att man behöver statligt stöd för att invånare i mindre orter och på landsbygden över huvud taget skulle kunna få tillgång till några teletjänster. Samtidigt säger ni att det bör skapas bättre förutsättningar för företagande i glesbygd. Var finns logiken? Ett sådant ''nätverk'' skulle inte heller ha något större intresse av att utvecka ny teknik och nya lösningar, eftersom kontakten med användarna skulle bli indirekt och det mesta av de ekonomiska incitamenten skulle försvinna. ''Nätverket'' blir ett teletekniskt Skansen. Med er uppdelning, försäljning och privatisering skulle de svenska kunderna inte få samma tillgång som i andra länder till de nya teletjänster som nu utvecklas av teleindustrin världen över. Den teletekniska utvecklingen går entydigt i riktning mot alltmer sofistikerade nät, som erbjuder en mångfald av tjänster. Svensk teleindustri satsar många miljarder i forskning på dessa nya nät. Med er politik försvinner den svenska teleindustrins avancerade hemmamarknad och samarbete med televerket, som har betytt så mycket för teleindustrins internationella slagkraft. Finns det då några starka skäl för den industrin att stanna kvar i Sverige? Ni talar ju i olika sammanhang om behovet av att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Var finns logiken? Vi socialdemokrater bejakar helt den utveckling mot ökad och fri konkurrens som nu sker på teleområdet. Men även på en fri marknad krävs vettiga spelregler. De svenska spelreglerna bör i sina huvuddrag överensstämma med EGs. Inom öppna nätvillkor från de stora operatörernas sida, dels de stora operatörernas ansvar för att alla hushåll och företag får tillgång till avancerade teletjänster. Folkpartiet och moderaterna är i andra sammanhang snabba att påpeka det angelägna i att Sverige undviker lösningar som i onödan avviker från EGs. På teleområdet byter man plötsligt fot och driver en linje som helt avviker från övriga Europas. Var finns logiken? Era tankegångar är internationellt sett inte särskilt originella. De har diskuterats i flera länder, senast i Australien. I samtliga dessa länder har dylika tankegångar förkastats som en orealistisk och olämplig politik. Herr talman! Jag finner folkpartiets och moderaternas förslag vara ologiska och därmed obegripliga på en rad punkter. Det måste finnas motiv som ni valt att inte redovisa. Är det alltför insinuant om jag frågar: Varför?
Herr talman! Jag sade att Anders Castberger egentligen skulle ha varit här. Om han hade varit här och om tiden medgivit, hade han säkert tagit en stark och häftig debatt med Birger Rosqvist. Av skilda skäl, bl.a. en svår förkylning, avstår jag från debatt och hänvisar till att Anders Castberger säkerligen återkommer till detta ärende i höst och då tar denna debatt med Birger Rosqvist.
Herr talman! Birger Rosqvist frågade efter de skäl som gjorde att vi inte redovisade grunderna för vår uppfattning. Jag nämnde dem i början av mitt första anförande. Att jag inte nämner dem igen beror på tidsbrist. När Birger Rosqvist tar upp frågan om ett statligt nät, vill jag göra jämförelsen med elnätet i Sverige. Där har vi en kombination av statligt verk, kommunala bolag, kommunala verk, ekonomiska föreningar och börsnoterade bolag. Det fungerar på ett alldeles förträffligt sätt. Även här har vi ett tekniskt högtstående nät, som ger leveranssäkerhet med hög kvalitet över hela landet. Statligt ägande är inte en garanti för att så sker. Vi tycker också att konkurrensneutralitet är viktig. Därför vill vi bryta ned bolaget genom särredovisning av de olika verksamheterna. Det gäller närmast Televerket Larm och Televerket Radio, som i dag har konkurrenter på marknden. Slutligen tycker vi att det är rätt onödigt att televerket har i Teleinvestkoncernen 16 olika bolag med mycket varierade och väldigt ofta mediokra resultat. Det finns ingen anledning för televerket att via Teleinvest ägna sig åt fastighetsspekulativ verksamhet. Det är anledningen till vi inte vill ha den stora sammanhängande koncernen. Dessutom vill vi ha en börsintroduktion. Den garanterar trots allt en viss insyn i verksamheten, vilket vi i dag inte har.

Herr talman! Först vill jag svara på en fråga som Viola Claesson ställde i ett tidigare inlägg och som gällde behandlingen av de handikappade och deras tillgång till grundläggande telekommunikationer. Det är utskottets uppfattning, och det framgår av betänkandet, att även handikappade skall ha tillgång till grundläggande telekommunikationer. Sedan till Tom Heyman, som talar om att särredovisning behövs. Ja, men det finns ju. De verksamheter som Tom Heyman nämnde särredovisas redan. Visste inte Tom Heyman det? Tom Heyman säger att televerket mycket väl kan jämföras med det nät som distribuerar el. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att det inte går att jämföra teletjänster med den produktion som Vattenfall eller vem det nu är framställer i ett kraftverk och sedan skickar ut över nätet. Telekommunikationer är ju inte beskaffade på det sättet att det produceras mängder av telefonsamtal och andra teletjänster på ett ställe för att sedan skickas ut. Det är en orimlig liknelse när ni jämställer järnvägsnät och elnät med telenätet. Tom Heyman nämnde också någonting om finansverksamheten, att televerket inte skall hålla på med den verksamhet som valsade omkring i tidningarna i början på året. Att så skedde berodde på en felaktig tolkning av ett pressmeddelande från riksrevisionsverket, som totalt hade missförstått sin uppgift. Till en början anmälde revisorerna att de avsåg att inte meddela Teleinvest ansvarsfrihet för verksamheten. Jag var med på ett sammanträde där riksrevisorerna var närvarande, och efter det sammanträdet, när de hade lärt sig vad det hela rörde sig om som de hade sysslat med i sitt revisionsarbete, stod det klart att de totalt hade missförstått sin uppgift. När revisionsrapporten sedan kom, stod det ingenting om detta utan Teleinvests styrelse beviljades full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade. Det var riksrevisionsverkets revisorer som fick gå med svansen mellan benen. Det här har jag nämnt för Tom Heyman. Jag kan nämna det ännu en gång, för det är så som jag har sagt. Jag tycker att det är synd att den här frågan, som jag trodde var utagerad med detta, skulle behöva komma upp till diskussion ännu en gång. Den grundar sig på en totalt felaktig bedömning från några alltför nitiska och kritiska revisorer i riksrevisionsverket som var alltför angelägna också att gå ut i massmedia med revisionsuppgifter som inte var kollade.

Herr talman! Jag skall nöja mig med två frågor till Birger Rosqvist, eftersom denne inte kommenterade det som jag tog upp om Vision 2000. Det står i förordet: Genom att scenariona målar upp en bild av en rimligt sannolik och önskvärd framtid tjänar de som inspirationskälla för den kreativa dialog som är nödvändig genom ett marknadsstyrt företag. Har Birger Rosqvist tagit ställning till detta, och vad tycker han i så fall?
Herr talman! Jag är ledamot av televerkets styrelse, men den skrift som Viola Claesson refererar till har inte föredragits i televerkets styrelse och har inte heller varit föremål för någon som helst behandling eller beslut. Jag har alltså inte i någon form yttrat mig om den. Jag måste erkänna att jag har läst den bara litet ytligt. Jag har inte haft anledning att ta ställning till den på det sätt som Viola Claesson kanske tror. Till Tom Heyman återigen om revisionen: Det hör egentligen inte hemma i denna fråga om telepolitikens utveckling, men faktum kvarstår att Teleinvests styrelse beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. Några utlåningar hade skett, och det blev en förlust i Nyckeln-affären, men den totala summan av vinster och förluster slutade på vinster på åtskilliga miljoner kronor. Resultatet blev alltså positivt för Teleinvest. Man hade dessutom hållit på med detta i fyra fem år utan att någon hade anmärkt på det hela. Så länge som det bara visade vinst godkände revisorerna det hela, men när det på ett ställe blev en förlust i penningplaceringen hov en revisor upp sin röst. Men totalresultatet av denna finansiella affär blev ett plus för dem som hade utfört kapitaltjänsterna.

Herr talman! På den ursprungliga talarlistan står Birgit Friggebos namn. Tanken var att hon skulle tala om den del som konstitutionsutskottet ursprungligen har behandlat medan jag skulle ta upp den del som kulturutskottet har sysslat med. Nu är Birgit Friggebo sjuk och jag får därför försöka ta upp båda aspekterna och kanske nyttja några av de minuter som var avsedda för fru Herr talman! I december 1989 publicerade folkpartiet liberalerna en rapport betitlad ''En radio och TV-politik för 90-talet.'' Rapportens sammanfattning löd: Öppna möjligheter för fristående TV-företag att sända program via marksändare. Sändningsrätten erhålles genom ett anbudsförfarande. Sändarföretagen får betala en avgift som tillförs en särskild fond med syfte att främja svensk kultur. Lokala TV-företag bör kunna utnyttja del av nätet. Slå vakt om Sveriges Radio som ett licensfinansierat public service-företag med uppgifter och förpliktelser av den art som stipuleras i de nuvarande avtalen med staten. Tele-X måste snabbt komma till användning och bör därför säljas. Sveriges Radio bör få köpa en Sverige bör snarast möjligt ratificera I rapporten sades också att socialdemokraternas mediepolitik kännetecknats av beslutsvånda. Tekniken hade öppnat möjligheter till ökad frihet på både ljudradions och televisionens område som inte kunnat utnyttjas på grund av att socialdemokraterna stod splittrade i centrala frågor om yttrandefrihet och mediepolitik. Beslutsvåndan fortsatte sedan under hela år 1990. I december 1990 tillsattes en parlamentarisk beredning med uppgift att förbereda ställningstaganden i TV-reklamfrågan och vissa andra radio och TV-politiska frågor. Dess arbete har i avgörande stycken legat till grund för den proposition som riksdagen i dag har att ta ställning till. På mycket viktiga punkter har folkpartiet liberalernas synpunkter varit vägledande för propositionen. Sveriges Radio förblir ett licensfinansierat, reklamfritt företag i allmänhetens tjänst. Reklamfinansiering förbehålls i första hand en nytillkommande tredje markbunden kanal. Koncession för denna tilldelas ett konsortium efter ett anbudsförfarande. Koncessionsavgiften tillförs rundradiofonden och kan användas som tillskott till finansieringen av Sveriges Radio. I den parlamentariska beredningen har folkpartiet liberalernas önskemål blivit väl tillgodosedda, även om vi på vissa punkter gärna hade sett en något annan utformning. Vi delar regeringens uppfattning att det är önskvärt att skapa en sådan bred enighet i dessa frågor att TV-politiken inte skall behöva rivas upp efter skiftande politiska majoriteter. Vi beklagar att regeringen inte varit beredd att nu tillmötesgå våra krav om en ökad frihet, dels för ljudradio, dels för lokal och regional TV. Redan nu finns utrymme för regionala reklamfinansierade TV-sändningar i en fjärde markbunden kanal. Stort intresse för sådana sändningar finns också väl dokumenterat. Enligt vår mening bör samma principer som nu avses gälla den tredje TV-kanalen också gälla för lokala och regionala reklamfinansierade TV-kanaler. Den koncessionsnämnd som föreslås i propositionen bör kunna få i uppgift att fördela koncessioner och fastställa avgifter och övriga villkor med utgångspunkt från de principer som anges i propositionen. På ljudradions område har regeringen inte hunnit tänka igenom vilka principer som skall gälla för framtida upplåtelser. Vi beklagar detta. De tekniska möjligheter som i dag står till buds kan nu inte utnyttjas för t.ex. lokala ljudradiosändningar. Vi menar att vi dels bör slå vakt om den nuvarande föreningsanknutna närradion, som bör kunna avregleras i en rad avseenden, dels bör kunna ge koncession för lokala, reklamfinansierade ljudradiosändningar allteftersom frekvenser står till förfogande. Arbetet med att utreda frekvensutrymmet och sedan föreslå riksdagen en ny lagstiftning om utnyttjandet av detta bör bedrivas mycket skyndsamt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Lagrådet har ingående berört frågan om vad som kan regleras i avtal och vad som måste lagfästas. Enligt regeringsformen måste begränsningar i yttrandefriheten ha stöd i lag. De enda undantag som medges är yttrandefrihetsfrågor av enbart teknisk eller administrativ natur. Den nuvarande ordningen, där radiolagen enbart innehåller några få regler om yttrandefriheten och i övrigt hänvisar till avtal, är alltså svårförenlig med regeringsformen. Detta beror på att avtalsregleringen av yttrandefriheten i radio och TV härrör från tiden före den nuvarande regeringsformen med dess starka skydd av yttrandefriheten. Men ett avslag på propositionen i denna del skulle innebära att programverksamheten inom Sveriges Radio som en yttersta konsekvens skulle tvingas upphöra till dess att en ny lagstiftning har utarbetats. Inte heller det nya bolagets verksamhet skulle kunna starta förrän ny lagstiftning föreligger. För att undvika det vakuum som skulle uppstå om vi sade nej till avtalsreglering av yttrandefriheten i radio och TV är vi beredda att acceptera propositionens förslag. Vi menar dock att hela lagstiftningen på etermedieområdet bör ses över snarast. Den nuvarande lagstiftningen är snårig och svårtillgänglig. Också närradions avreglering, kabellagstiftningens otidsenlighet och en ökad frihet inom ljudradio och TV kräver att lagstiftningen blir föremål för översyn i syfte att utarbeta en modern och mera överskådlig lagstiftning för etermedierna. Herr talman! Lagrådets synpunkter på propositionens förbud om åsiktsreklam inger vissa betänkligheter. Enligt regeringsformen måste inskränkningar i yttrandefriheten uppfylla vissa villkor. En begränsning får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara för ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får inte heller hota den fria åsiktsbildningen eller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter. Förslaget om förbud mot åsiktsreklam motiveras bl.a. med att de opinionsbildare som förfogar över de största ekonomiska resurserna helt skulle dominera åsiktsreklamen. Det är med viss tvekan som vi godtar regeringens förslag, eftersom det kan ifrågasättas om förbudet är förenligt med de nu refererade grundlagsbestämmelserna. Som lagrådet framhåller är det också tveksamt om ett förbud får åsyftad verkan, dvs. att alla organisationer kan verka på lika villkor. Vi vill därför understryka vikten av att en utvärdering kan ske av effekterna av åsiktsreklam i de länder där den tillåts. Restriktioner råder i länder som Danmark, Frankrike, Irland, Schweiz, Storbritannien och Österrike. Politisk TV-reklam accepteras i länder som Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland. I Tyskland är programföretagen skyldiga att i viss utsträckning upplåta reklamtid gratis för politiska partier. Effekterna av åsiktsreklam i TV bör alltså enligt vår mening studeras närmare. Får jag så, herr talman, övergå till att anlägga några synpunkter på Sveriges Radio. I propositionen föreslås att Sveriges Radios avtal med staten skall förlängas med sex månader till utgången av 1992. Nästa vår, alltså våren 1992, kommer en ny proposition inför avtalsperioden 1993--1998. I propositionen och i riksdagsbeslutet i dag fastställs vissa principiella riktlinjer. Public serviceuppdraget är lika viktigt som tidigare i ett helt nytt konkurrensläge. Den modell som riksdagen nu ställer sig bakom innebär att Sveriges Radio garanteras en säker finansiering, om vilken man får besked innan verksamhetsåret påbörjas. Det nya företag som skall svara för den tredje markbundna kanalen blir däremot helt beroende av reklamintäkter. Villkoren för Sveriges Radio förblir i princip oförändrade, om än inte lika detaljerade. Det finns säkert anledning att inför nästa års proposition se över kraven t.ex. när det gäller minoritetsprogram, invandrarprogram på olika invandrarspråk och annat sådant. Där bör man också göra en avvägning mellan det ansvar som radioföretaget och Sveriges Television har. Det är möjligt att detta bör vara en uppgift för moderbolaget. Det kan knappast vara rimligt att man ställer samma krav på båda dessa bolag, oberoende av varandra. Sveriges Televisions struktur förblir oförändrad, men med viss frihet för TV-bolaget att anpassa sin struktur efter ändrade förutsättningar. En nyhet i förslaget är att ett nytt radioföretag bildas av Riksradion och Lokalradion. Det främsta värdet med detta är naturligtvis att ljudradion får sin position kraftigt förstärkt i förhållande till televisionen. Alltför länge har ljudradion fått arbeta i televisionens skugga. Vi hoppas och tror att nya samverkansmöjligheter mellan Riksradion och Lokalradion skall kunna leda till att ljudradions ställning kraftigt förstärks till allmänhetens nytta. Utbildningsradion har haft och har en mycket viktig roll i utbildningssamhället. Utbildningsradion kvarstår nu som ett separat företag. Det krävs självfallet både en samordning mellan radioföretaget och Sveriges Television och en anpassning till de nya mål och läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan har och de nya uppgifter som högskolan får. Jag skulle personligen önska att Utbildningsradion också kunde medverka till en renässans för folkbildning i radio och television. Enligt propositionen och genom riksdagens beslut i dag får Sveriges Radio ett betydande ekonomiskt tillskott för de närmaste åren, samtidigt som rationaliseringskravet på företaget kvarstår. Genomgående i propositionen är också att programbolagen, alltså Sveriges Television, radioföretaget och Utbildningsradion, skall ha inte bara en bevarad utan en förstärkt programmässig självständighet. Herr talman! Jag antydde förut att när det gäller Närradion hade det varit angeläget med ett riksdagsbeslut redan nu. Jag beklagar att regeringen inte har kunnat förelägga riksdagen ett förslag som kunde innebära att Närradion fick starkare sändare, ökad lokal beslutanderätt, lägre avgifter och över huvud taget en avreglering av närradioverksamheten. Närradion har visat sin mognad under de tio tolv år som den har fungerat. Personligen tror jag också att det i framtiden behövs en reklamfri närradio, men vid sidan av den självfallet också lokala ljudradiostationer, som då måste vara reklamfinansierade. Detta ger mig anledning att något kommentera det säregna förhållandet att samtidigt som Sveriges riksdag fattar beslut om att tillåta reklam i nationella TV-sändningar åtalas de som svarar för Radio Nova i Trosa och Vagnhärad, därför att de sänt reklam över detta begränsade område. Jag tror att det är mycket svårt att för allmänheten klargöra att det är ligitimt att sända reklam i TV över hela landet men förbjudet att sända reklam till hushållen i Trosa och Vagnhärad. Den lagstiftningen är helt obsolet, och jag menar att det är hög tid för riksdagen att ta sig an detta. Till sist, herr talman: Anders Björcks inlägg i dag markerade ett uppbrott från den enighet som ändå i stort sett har rått i detta ärende. Jag beklagar det. Jag är kanske förvånad över händelserna de senaste dygnen, som nu lett till moderata samlingspartiets uppbrott. Jag kan förstå mycket av den indignation som moderaterna känner inför den nyordning som regeringen tydligen avser att införa. Ändå vill jag, herr talman, betyga min respekt för det sätt på vilket statssekreterare Sverker Gustavsson har lett det parlamentariska beredningsarbetet. När vi startade hade partierna förvisso rätt olika uppfattningar. Vårt största parti var kluvet mitt itu. När arbetet avslutades var det en bred enighet. Det var egentligen bara centern som företrädde en helt annan linje i de avgörande frågorna. Nu hoppas jag att dagens beslut snart skall kunna följas av andra beslut som leder till ökad frihet och mångfald i etern.